Herr talman! Jag är litet äldre här i riksdagen än Gösta Bohman, så jag kommer mycket väl ihåg 1958 års försvarsbeslut, som vi faktiskt fattade mitt i en oerhört hård politisk strid om ATP, två månader före extravalet 1958. Jag var med på ett hörn av de förhandlingarna, och det var mycket givande och tagande, men man klarade det. Hade jag fått några frågor av journalisterna om vem som hoppade av, skulle jag ha sagt högerpartiet — för det var väl det som skedde 1966, om jag minns rätt. Men det var då det. Hela herr Bohmans långa tal var en enda krigsförklaring mot socialdemokraterna. Det var ingen ände på det antal invektiv som han lyckades samla under en dryg halvtimme. Det visar på ett ändrat stämningsläge inom den svenska högern, vilket ju framgår av att det denna gång inte varit fråga om att spräcka några förhandlingar eller motsvarande, eftersom det inte har förekommit några försvarsförhandlingar av den typen. Här står vi inför det största industrikontrakt som Sverige någonsin har slutit, och inför detta tar icke regeringen någon som helst kontakt med oppositionen utan säger bara: Ni får sex dagar på er att granska kontraktet, och om ni inte skriver på det till hundra procent, genomdriver vi det med en rösts majoritet. Det är skillnaden. Den mentaliteten har vi socialdemokrater aldrig representerat. Sedan förde Gösta Bohman ett förfärligt oväsen om en påstådd oenighet inom det socialdemokratiska partiet. Jag måste göra honom besviken. Vi hade en specialkommitté i flygplansfrågan, och beslutet fattades helt enigt i den, i verkställande utskottet och i partistyrelsen. Det är alltså en mycket stark uppslutning. Det beror på att vi faktiskt fattade vårt beslut så att säga i förhand. Vi bestämde att vi tar JAS, om det överensstämmer med sju villkor. Klarar inte JAS villkoren, säger vi nej. Men även eftersom vi tyckte att man hade kommit så långt var vi beredda att gå ett steg till och säga att vi gör en översyn, så kanske vi klarar också de två återstående villkoren. För detta har viinte behövt några kommissioner. Därför är det helt meningslöst att tala om beslutsångest. Om jag säger till bilförsäljaren Bohman att jag vill köpa en bil för 50 000 kr. med vissa prestanda, och herr Bohman kommer till mig med en bil som kostar 70 000 kr. med sämre prestanda, och jag då säger att vi får titta litet närmare på det där — då ropar herr Bohman: Beslutsångest! Men jag hade faktiskt beslutat mig för vad jag ville ha. Och socialdemokratin har beslutat sig för vad vi tycker det är rimligt att satsa på anskaffningen av ett svenskt flygplan. Och i detta beslut står vi alldeles trygga. Vi behöver inte alls ta till de här väldiga åthävorna, som Gösta Bohman gjorde. Sedan tog ju aldrig Gösta Bohman upp min grundtes här, dvs. att skall man fatta ett långsiktigt beslut, på 50 år, får man ta tid på sig. Man får vara beredd att ge och ta. Man får vara beredd att lyssna på motståndaren, särskilt som motståndaren inte har så alldeles olika utgångspunkter utan egentligen också vägleds av en omtanke om svenskt försvar och en omtanke om svensk industri. I ett sådant läge skall man inte bli stöddig och arrogant, för då förstör man allting. Herr Bohman hade vänligheten att säga något om den internationella kommission som jag har arbetet med. En sak kan jag säga: Hade jag hanterat den kommissionen som regeringen har hanterat flygplansfrågan, då hade det blivit fullkomligt kaos, och vi hade inte kunnat komma överens om någonting. Men jag tycker att det är synd att vi skall behöva registrera en oenighet, utåt och inåt, när det gäller en grundläggande fråga i svensk försvarspolitik. Eller är det bara så, att Gösta Bohman egentligen upplever en glädje över att i allt vara oenig med arbetarrörelsen?

Herr talman! Nej, Olof Palme, jag upplever ingen glädje över att vara oenig med arbetarrörelsen eller med socialdemokraterna. Under den långa tid som jag har sysslat med politik har jag ansett att åtminstone en fråga, om vi inte kan klara av det i andra, skall hållas ovanför de politiska meningsbrytningarna, och det har varit försvarsfrågan. Det var därför jag slutade mitt anförande för en stund sedan med att påminna om att till ett av mina ljusaste minnen hör den spontana och varma tacksamhet som Olof Palmes företrädare gav uttryck åt, när vi högermän — som det hette på den tiden, och som det fortfarande heter i herr Palmes vokabulär — sent en natt träffade en uppgörelse med Fridolf Thapper, som då var ordförande, och löste frågan tillsammans. Jag har hela tiden hoppats att vi på samma sätt som Eric Holmkvist, Gunnar Heckscher och jag tillsammans löste motsvarande fråga i 1960 års försvarsutredning skulle kunna fortsätta med enighet i försvarsfrågan.

Enigheten i försvarsfrågan bröts genom 1968 års och 1972 års försvarsbeslut. Det är alldeles obestridligt. Det vet Olof Palme, så jag skall inte argumentera mera, men så förhåller det sig. På en punkt kan jag ge Olof Palme rätt — jag skall försöka vara generös. Jag tycker att det ligger väldigt mycket i Olof Palmes tanke att flygplansfrågan kunde ha diskuterats vid partiledaröverläggningar. Andra frågor har diskuterats på det sättet, och också den här kunde naturligtvis ha tagits upp till en ingående och allsidig diskussion. Det gladde mig att Olof Palme på sätt och vis gav mig rätt när jag förklarade att han inte tycks förstå att JAS-projektet är ett utvecklingsprojekt och att det inte är fråga om en färdig maskin som står där med vapen och allt. Olof Palme drog nämligen en jämförelse mellan två färdiga bilar och trodde alltså att man skulle kunna göra jämförelser mellan bilförsäljning och utveckling av ett nytt stridsflygplan i Sverige. Det vittnar om att Olof Palme inte har någon känsla för vad det här är fråga om. Hela hans långa lista av argument emot JAS-projektet tydde ju på detta, och jag undrar om han har klart för sig vad ett utvecklingsprojekt är för någonting. Detta är, herr statsminister, strängt taget ett ytterligare argument för att regeringen borde ha inbjudit till partiledaröverläggningar, där man hade kunnat utöva litet uppfostran och upplysning på Olof Palme, så att han fått klart för sig vad den här stora frågan ytterst gäller. Det är litet trist, för att använda Olof Palmes eget favorituttryck, att när jag kritiserar socialdemokraterna på en enda punkt sedan få höra Olof Palme skälla på ett felaktigt påstående. Olof Palme gick ju upp här i talarstolen och gjorde gällande att jag söker strid med socialdemokraterna över hela fältet. Jag söker strid med socialdemokraterna när jag tycker att de har fel. Men socialdemokraterna har i den här frågan gjort positiva insatser — det gäller inte minst herr Holmqvist — för att komma fram till en lösning i enighetens intresse. Men i JAS-frågan finns inte den förståelsen. Jag kan inte stå här och säga att Olof Palme ljuger — jag vill inte påstå något sådant heller. Men jag vill påstå att vi andra kan dra våra slutsatser av de hårda och oförsonliga debatter som har ägt rum inom det socialdemokratiska partiet om flygplansfrågan. Vi kan konstatera att det föreligger två skilda motioner i flygplansfrågan från socialdemokratiskt håll och att socialdemokraterna i en reservation till försvarsutskottets betänkande yrkar avslag på den ena socialdemokratiska motionen. Av det kan vi dra våra slutsatser, men jag kan för den skull inte påstå att Olof Palme far med osanning. Det är en samvetsfråga för Olof Palme att bedöma i vad mån mina anklagelser är riktiga eller inte.

Herr talman! När det gäller att bedöma kostnader och kontrakt kan flygplan och bilar komma på ett ut — man utfäster sig att göra en betalning. Gösta Bohman säger att det är så mycket annat som ingår i flygplansprojektet, vapent.ex. Ja, just det! Det är därför som kostnadsramarna sprängs. Här tillkommer ju alla kostnader för vapen, robotar och all utrustning. Det är ingen glädje med att ha utvecklade plattformar, om man inte har en bra beväpning till dem. Det är riktigt att det i slutet på 1960-talet icke nåddes enighet om kostnadsramen. Men om jag minns rätt var skillnaden mellan oss och mittenpartierna i fråga om kostnadsramen omkring 100 milj.kr. Det var alltså ingen grundläggande skillnad. Det är en helt annan sak när det gäller långsiktiga projekt, som är bindande 50 år framåt, och när det gäller fredsorganisationer och sådant. Jag har mycket riktigt sagt att vi slösade pengar på flygplanet BILA, som var ett helt meningslöst projekt. Det skulle aldrig komma att lyfta. Min bedömning visade sig alltså vara riktig. Däremot har jag aldrig ansett att JAS är ett meningslöst projekt, eftersom vi behöver en efterföljare till Viggen. Därför är de utvecklingskostnader som man lägger ner på JAS-projektet berättigade. När Gösta Bohman blir nostalgisk är det ganska tilltalande. Han gläds åt att han fått vara med om att tillsammans med här i kammaren namngivna personer enas om försvaret. Han utpekade Eric Holmqvist och sade att Eric Holmqvist och han hade blivit eniga 1962. De hade då suttit och resonerat och till slut blivit eniga. Nu faller samme Eric Holmqvist under fördömelsen, därför att han inte nu ställer upp till hundra procent på JAS-projektet, utan har samma mening som jag. Men en person som är en sådan ljusgestalt en gång kan ju inte plötsligt förvandlas till mörkrets furste. Förklaringen kanske ligger däri att på den tiden, då enighet nåddes, var Gösta Bohman och Gunnar Heckscher inbjudna till samråd. Man gjorde försök att mellan partierna bygga enighet om försvaret. Den här gången har gardinen dragits ner, och man har drivit det i blockpolitikens tecken. Det är ju inte sant när man säger att de här frågorna har stötts och blötts länge och väl och att det därför skulle vara mycket enkelt att ta béslut. Frågorna har diskuterats länge, som alla stora flygplansprojekt, men det var först under det senaste året som det någorlunda kristalliserades ut ett projekt, och något kontrakt fanns inte förrän i maj. Kontraktet hade vi sex dagar på oss att begrunda. Det är ett oomkullrunkeligt faktum, att därmed har man totalt brutit med en tradition. Men så mycket är klart — och där vill jag ge Gösta Bohman rätt — att med detta kontrakt bryter man mot kostnadsramarna. Och eftersom det i regeringens proposition finns så mycket av önsketänkande som man vill stoppain i ramen, så råder det en motsättning mellan de önskemål man radar upp från regeringens sida och de pengar man faktiskt ställer till förfogande. Till denna slutsats har Gösta Bohman och jag från helt olika utgångspunkter kommit. Då menar vi att man får rätta munnen efter matsäcken — man får rätta den militära organisationen och den anskaffning vi kan göra efter de pengar vi anslagit. Gösta Bohman vill förmodligen gå rakt motsatt väg och öka pengarna — var i all fridens dar han skall ta dem, när han skall sänka skatten också och när han har förstört budgeten. Skall han låna utomlands? Det är inte så vackert. Men på den punkten är vi ändå överens, att vi icke skall ta det här beslutet förrän vi vet att vi klarar det inom en rimlig kostnadsram, och det vet vi absolut icke i dag. Till slut antyder Gösta Bohman, på sitt finkänsliga sätt, att jag inte talar sanning beträffande inställningen inom det socialdemokratiska partiet. Läget är ju helt enkelt det att sedan urminnes tider har vi haft mera pacifistiskt inriktade medlemmar i vårt parti, som kräver lägre försvarskostnader. När jag kom in i riksdagen var det Oskar Åkerström från Skellefteå, och nu är det några andra. Det har vi levat med, och det är bra att det finns sådana människor inom vårt parti också. Men när det gäller partiets helt bestämmande organ, så inbjuder jag Gösta Bohman att studera våra protokoll. Han skall då kunna förvissa sig om att det har rått fullständig enighet i partiets bestämmande organ, just därför att vi har lagt fram en klar linje i flygplansfrågan, som vi håller fast vid även när kostnaderna brakar i höjden, så att vi icke kan ta projektet i dagens läge.

Herr talman! Jag väntade bara att skattefrågan och budgetunderskottet och lån utomlands skulle komma in i bilden, och det gjorde det också i den här allmänpolitiska debatten, vilket tyder på att Olof Palme känner sig starkt trängd i diskussionen. Han måste plocka in allt det här för att klara den fråga som vi ytterst diskuterar. När det gäller talet om bilar kanske man förstår Olof Palme bättre om man tror sig veta att han, enligt uppgift, kör omkring i en gammal Saab — en röd Saab f. ö., vad det nu är för symbolik. Men om det gäller att byta den här gamla Saaben t.ex. mot en Saab 900, som också det är en rätt bra bil, skulle man förstå Olof Palmes liknelse. Om liknelsen skall vara fullständig är det emellertid fråga om att byta den gamla Saaben mot en bil som skall köras någon gång efter år 2000, och då lär det hela inte vara fullt lika lätt. Jag upprepar på nytt att det när det gäller JAS är fråga om ett utvecklingsprojekt som — det är naturligtvis regeringen som bör bedriva den här försvarskampen, men jag kan ju ändå föregripa den något — är förenat med starka garantier i olika hänseenden för oförutsedda händelser. Det är inramat med så starka garantier som man enligt de olika bedömande myndigheterna över huvud taget kan få till stånd när det gäller en sådan här fråga. Man kan inte komma längre, säger de. Även om man fortsätter att utreda till hösten och under nästa år kan man inte komma längre i garantier för kostnadsfördyringar och nya utvecklingsbehov i ett sådant här projekt. Det är därför det resonemang om bilar som Olof Palme själv gled in på är så falskt. Det går inte att göra jämförelser mellan de två olika objekten — det är helt skilda saker. Olof Palme antydde förresten — om jag inte hörde fel, men jag kan ju ha gjort det — att när enigheten i försvarsfrågan bröts i slutet på 1960-talet, var skillnaden bara några hundra miljoner. I själva verket var väl skillnaden — om jag inte är fel underrättad — 1,3 miljarder mellan socialdemokraternas och mittenpartiernas bud. Vi låg som vanligt, höll jag på att säga, en bit över, eftersom vi alltid har haft en känsla för vad försvaret behöver och därför också varit särskilt angelägna om att försöka träffa uppgörelser för att därigenom garantera ett bättre försvar. Vi har varit beredda att förhandla just av det skälet. Jag gläds fortfarande över att ha haft förmånen att diskutera och förhandla med Eric Holmqvist och andra. Då säger Olof Palme: Men varför har ni inte gjort likadant nu? Men de förhandlingar som jag talar om ägde rum i försvarsutredningarna — det var där vi kom överens. Viggenprojektet var däremot, när det presenterades av den dåvarande socialdemokratiska regeringen, inte något resultat av en ingående granskning i försvarsutredningar. Det projektet sköttes i allra högsta grad av dem i regeringen som deras egen business — med vissa kontakter, det skall givetvis erkännas, men ingalunda med det intima och nära kontaktarbete som Olof Palme har efterlyst i fallet JAS. Jag kan inte granska Olof Palmes hjärta och njurar så ingående som jag skulle behöva göra för att vara tvärsäker. Jag kan bara konstatera att socialdemokraterna i sin reservation yrkat avslag på en motion som flera prominenta socialdemokrater har ställt sig bakom här i kammaren. Det tyder inte precis på att enigheten beträffande flygplansprojektet varit av den hundraprocentiga karaktär som Olof Palme här i debatten vill göra gällande. Jag drar bara slutsatser av vad jag faktiskt kan bedöma — det är vad jag har gjort.

Fru talman! Den internationella situationen har sedan det förra försvarsbeslutet 1977 i viktiga avseenden förändrats. Upprustningen inom de stora militärblocken och i enskilda länder har fortsatt till allt högre nivåer. Det råder mer av konfrontation och mindre av samarbete än tidigare mellan USA och Sovjetunionen. Till de positiva dragen hör å andra sidan att supermakterna ånyo har visat vilja att fortsätta dialogen om begränsning av kärnvapnen. Det har på senare tid vuxit fram en stark folklig opinion mot kärnvapnen och upprustningen och för fred och nedrustning. Jag vill gärna ge Olof Palme en eloge för det skickliga arbete som han har utfört i den kommission som han leder, ett arbete som säkert kommer att visa sig vara betydelsefullt för nedrustningen i världen. I Nordeuropa har utvecklingen inneburit ökad militärpolitisk aktivitet från stormakternas sida. Såväl Warszawapakten som NATO fortsätter en snabb styrkeuppbyggnad. Sovjetunionen och dess allierade bedriver sedan 1978 fortlöpande omfattande marina övningar och landstigningsövningar i Östersjön. De nordiska länderna har för den skull inte haft anledning att ändra sin säkerhetspolitiska hållning. Mönstret med skilda säkerhetspolitiska lösningar består. Länderna i Norden har, liksom tidigare, aktivt kunnat bidra till fortsatt stabilitet och avspärrning i själva Norden. För svenskt vidkommande påmindes vi om hur utsatt läget kan vara genom den sovjetiska ubåtskränkningen i Karlskrona skärgård. Denna och tidigare allvarligare ubåtskränkningar, liksom den som av allt att döma just nu är aktuell, visar hur viktigt det är att vi får en ubåtsjaktskapacitet, så att vi kan stärka vår incidentberedskap. Som resultat av de åtgärder som nu vidtas kommer vi i det avseendet att stå bättre rustade att möta alla typer av kränkningar. Grundvalen för den svenska säkerhetspolitiken är att vi själva svarar för vår säkerhet. Vi vill inte vara beroende av någon annan makt. Vi har successivt byggt upp resurser som ger oss möjligheter att trygga den egna säkerheten i skiftande situationer och också möjligheter att bidra till internationell fred och säkerhet. Från denna utgångspunkt formas. vår säkerhetspolitik genom en samverkan mellan utrikespolitiken, försvarspolitiken, vår politik i nedrustningsfrågor, försörjningspolitiken, handelspolitiken och biståndspolitiken. Den närmare utformningen av vår neutralitetspolitik har under efterkrigstiden präglats av våra erfarenheter under de bägge världskrigen. Jag vet att jag företräder en nära nog enhällig uppfattning i vårt land när jag säger att neutralitetspolitiken även i framtiden kommer att ge oss de bästa möjligheterna att stå utanför krig och allvarliga konflikter. Samtidigt utgör den en plattform för att på det internationella planet aktivt verka för avspänning, fred och nedrustning. Neutralitetspolitiken ställer höga krav på fasthet och konsekvens. Dess trovärdighet ligger i våra egna händer. Det är en styrka, om vi kan uppträda enat. Vi måste kunna göra klart för omvärlden att Sverige kommer att försvara sig, om det blir angripet, att vi kommer att hävda vår territoriella integritet i alla riktningar och att vi inte genom ensidiga aktioner kommer att gynna eller särbehandla någon part, om det skulle utbryta krig i vår närhet. Som liten alliansfri stat är det självklart för oss att eftersträva ökad respekt för varje nations frihet och självbestämmanderätt, att stödja FN, att verka för ekonomisk utjämning mellan världens stater, att aktivt verka för nedrustning vad gäller både konventionella vapen och kärnvapen liksom att på andra sätt främja en fredlig utveckling. Men vi är också medvetna om att den internationella utvecklingen även i framtiden kommer att väsentligen präglas av stormakternas handlande. Därför är det en viktig uppgift att försöka förmå supermakterna att ta ledningen för en reell nedrustningspro Cess. Det föreligger här inget motsatsförhållande mellan vårt internationella engagemang och vår försvarspolitik. I själva verket rör det sig om två sidor av samma fredssträvan. Om detta råder samförstånd. Därför ligger det heller inget onaturligt i att det starka stödet för fredsrörelsen, som bottnar i en berättigad oro för kärnvapenkrigets oerhörda följder, har uppstått samtidigt med ett ökat stöd för det svenska försvaret och en ökad tillströmning till de frivilliga försvarsorganisationerna. I en sådan situation är det verkligen viktigt att ta till vara de många människornas engagemang för fred och säkerhet. De femåriga försvarsbesluten är viktiga etapper i utformningen av vår säkerhetspolitik. Med en bedömning av det säkerhetspolitiska läget som grund avvägs i försvarsbesluten totalförsvarets behov mot våra ekonomiska resurser. Kännetecknande för det förslag till försvarsbeslut för perioden 1982-1987 som vi nu diskuterar är att de säkerhetspolitiska kraven på vårt försvar har ökat samtidigt som vi måste iaktta sträng återhållsamhet med de statsfinansiella medlen. 1982 års försvarsbeslut har förberetts av 1978 års försvarskommitté. Det är en styrka för vårt lands säkerhetspolitik att de viktiga försvarsbesluten förbereds genom parlamentariskt sammansatta organ. Därigenom säkras kontinuiteten i försvarspolitiken. Det är också glädjande att försvarskommittén har varit enig om det mesta, t.ex. i fråga om säkerhetspolitiken, synen på totalförsvaret och anslagen till de civila totalförsvarsgrenarna, värdet av den allmänna värnplikten, ett nytt indexsystem, behovet av rationaliseringar och besparingar i fredsorganisationen liksom behovet av ett nytt flygplanssystem. Skillnaderna mellan partierna i fråga om bl.a. ekonomisk ram för det militära försvaret och ställningstagandet till ett svenskt JAS-flygplan förändrar inte intrycket av en hög grad av samstämmighet i inställningen till den svenska säkerhetsoch försvarspolitikens mål och medel. Det är viktigt att vi betonar detta gentemot omvärlden. Den svenska försvarspolitiken är genomsyrad av totalförsvarstanken. Det markeras tydligare än någonsin i den nu föreliggande totalförsvarspropositionen, som berör tio departements ansvarsområden. Det ger oss möjlighet att utnyttja alla resurser på ett bra sätt. Men det ger också försvaret en bred folklig och en bred demokratisk förankring. I propositionen föreslås en realhöjning av anslagen till de civila totalförsvarsgrenarna: civilförsvaret, det ekonomiska försvaret och hälsooch sjukvården i krig. Om det ohyggliga skulle inträffa — i händelse av krig — kommer halva befolkningen — fyra miljoner människor — att engageras i totalförsvaret. Inte minst förtjänar de många människor uppskattning som redan i fredstid ägnar totalförsvaret sina krafter inom frivilligorganisationerna. Det viktigaste delförslaget i totalförsvarspropositionen rör annars anskaffningen av ett nytt flygplanssystem, JAS, som efterträdare till Viggensystemet. Jag vill påminna kammarens ledamöter om att förslaget om JAS bygger på riksdagens principbeslut 1980. Detta förslag har föregåtts av ett mycket omfattande utredningsarbete. Detta arbete har skett under full politisk insyn och med inriktningen från alla parters sida att det avgörande beslutet skall tas i 1982 års försvarsbeslut. Det har hela tiden varit regeringens strävan och förhoppning att flygplansbeslutet, som får konsekvenser långt in i nästa sekel, skall kunna fattas i största möjliga politiska enighet. Jag kan därför bara beklaga att socialdemokraterna, trots att partiet hela tiden haft full insyn, i slutändan inte har funnit det möjligt att ta bestämd ställning till det förslag som nu föreligger. Det underlag som vi nu har för JAS-systemet visar att det mer än väl fyller de operativa krav som överbefälhavaren och chefen för flygvapnet ställer. Olof Palme uppehöll sig vid prestanda hos JAS-planet, det nya systemet. Får jag då hänvisa till ÖB:s granskning och utvärdering av det tillgängliga underlaget. Där säger han att granskningen visar att grundversionen är operativt godtagbar. Det finns i det kontrakt som föreligger en utvecklingspotential inbyggd. Vidare säger ÖB att de givna optionerna bör utnyttjas, om man därigenom kan nå en ökad systemeffekt. Detta uttalande gjorde ÖB sedan han granskat materialet. Vi får naturligtvis tillmäta ÖB:s omdöme i sådana här frågor samma värde som vi tillmäter generaldirektörens omdöme i civila frågor. Får jag sedan påminna om att JAS-projektet är ett utvecklingsarbete. Det är klarlagt att detta utvecklingsarbete löpande och noggrant kommer att följas av regering och riksdag. Beträffande de avtal som föreligger när det gäller projektets ekonomiska konsekvenser vill jag tillägga att projektet ryms inom såväl flygvapnets som försvarsmaktens budget. Då kommer jag fram till att den ekonomiska säkerheten får anses vara betryggande, så betryggande som det över huvud är möjligt att åstadkomma. Det är klart att det kan inträffa saker som ingen av oss i dag kan förutse. Men den avgörande frågan är, om vi tror att det är möjligt att få fram ännu mera betryggande beslutsunderlag. Får jag i det sammanhanget påminna dels om att ett fast-priskontrakt föreligger, dels om att långtgående ekonomiska åtaganden har gjorts av leverantörerna under förhandlingarna. Får jag påminna om att förändringar i basversionen skall beslutas av regeringen. Det är ingenting som man överlåter åt militärerna eller utanförstående. Det är en rent politisk prövning av möjligheterna relativt kostnaderna som skall göras av regeringen. Får jag påminna om att det kommer att vara kontrollstationer för projektet var artonde månad. Får jag påminna om att det skall vara rapportering kvartalsvis om projektets utveckling. Till detta vill jag lägga att liksom hittills varit fallet kommer det fortsatta arbetet med att utveckla och tillverka JAS att bedrivas med full insyn från de politiska partiernas sida. Det räcker inte med flygplan, vi måste ha vapen också, säger Olof Palme. Det är självklart. Projektet ryms inom flygvapnets budget, enligt chefen för flygvapnet, och han är säkert lika angelägen som Olof Palme och jag om att ha vapen till förfogande för flygplanen. Mera konkret har man dels det man kallar arvet från Viggen, dvs. att man kan använda robotar och andra vapen från Viggensystemet i det nya systemet, dels nya medel för vapen, avsatta i en omfattning som chefen för flygvapnet anser betryggande. Så några ord om vad Olof Palme kallade handläggningen. Den 3 december gav regeringen försvarets materielverk i uppdrag att slutföra förhandlingarna om JAS. Tidtabellen innebar då att de skulle vara avslutade före den 1 maj 1982. Texten till detta förhandlingsuppdrag visades av försvarskommitténs ordförande Gunnar Björk i Gävle för socialdemo kraterna innan uppdraget utfärdades. Efter det att försvarskommittén hade avslutat sitt arbete bildade den socialdemokratiska partiledningen en särskild arbetsgrupp. Den 1 februari fick försvarsdepartementet materielverkets första delrapport om JAS-förhandlingarna. Man fick också ÖB:s och chefens för flygvapnet yttranden. Sekreteraren i den socialdemokratiska arbetsgruppen fick det hemligstämplade materialet av statssekreteraren i försvarsdepartementet samma dag, och man fick också viss ytterligare information. Den 8 februari, när socialdemokraterna haft tillgång till detta, hade regeringen en flera timmar lång överläggning med socialdemokraterna. Den slutade med att socialdemokraterna konstaterade att man nu hade gett uttryck åt vad man kallade farhågor och synpunkter. Från regeringens sida framhöll vi att vi i propositionen skulle ange villkor om förhandlingsresultatet för att vi skulle förorda anskaffning av JAS. Vi förklarade också att socialdemokraterna fortlöpande skulle ha tillgång till beslutsunderlag på samma sätt som regeringen. Så har också skett. Den 15 mars fick sekreteraren i den socialdemokratiska arbetsgruppen tillgång till försvarets materielverks andra förhandlingsrapport. Denna gick också till de parlamentariska ledamöterna i militärledningen. Den 18 mars informerades försvarsutskottet av statssekreteraren i försvarsdepartementet och av de militära myndigheterna om förhandlingsläget. Den 20 april var det ytterligare en sådan information för försvarsutskottet. Den 30 april fick försvarsdepartementet materielverkets slutrapport med kontraktsförslag, liksom man fick ÖB:s och chefens för flygvapnet ställningstagande. Sent på Valborgsmässoaftonen kopierade försvarsdepartementets tjänstemän det omfattande materialet för att sekreteraren i den socialdemokratiska arbetsgruppen skulle kunna få det på söndagen. Sekreteraren i arbetsgruppen har sedan dess begärt och fått flera sakupplysningar om avtalsresultatet av departementets materielenhet. Den 4 maj informerade ÖB försvarsutskottet om sitt ställningstagande i flygplansfrågan. Den 6 maj fick försvarsutskottet en grundlig föredragning av statssekreteraren i försvarsdepartementet och av andra från försvarsdepartementet om JAS-avtalet och om regeringens förslag. Den 13 maj erbjöd Gunnar Björk i försvarsutskottet socialdemokraterna förhandlingar om alla de punkter som de ansåg oklara i JAS-projektet. Men socialdemokraternas svar var att man inte var intresserad av sådana förhandlingar. Den 14 maj offentliggjorde socialdemokraterna sitt slutliga ställningstagande till JAS. Så till själva tidtabellen. Man har aldrig opponerat mot att förhandlingsresultatet skulle föreligga den 1 maj. Man var, såvitt jag känner till, helt ense i försvarsutskottet om att man skulle börja behandlingen i utskottet den 6 maj. Redan när man fastställde den tidsplanen visste man att det i strikt formellt avseende skulle bli fråga om sex dagar. Man var, enligt vad jag är informerad om, hela tiden överens om att man skulle justera i utskottet den 18 maj. Då vill jag tillägga: Gör därför inga undanmanövrer! Vi har ett så bra beslutsunderlag som man rimligen kan begära. Jag upprepar än en gång: Hittills har alla varit ense om att det är nu, i samband med försvarsbeslutet, som beslutet om hur flygplansfrågan skall lösas måste fattas. Uppskovet som socialdemokraterna begär kostar ännu mer pengar. Ingen vet hur mycket mer det kommer att kosta. Detta, fru talman, är ett ytterligare skäl att fatta beslutet nu. Det är detta regeringen föreslår. Vi gör det på sakligt goda grunder. Tekniskt kommer JAS att representera det yppersta av vad svensk industri kan åstadkomma. Samtidigt kommer arbetet med JAS att utgöra teknisk och ekonomisk bas för utvecklingen av en livskraftig svensk civil flygindustri. Flygplansbeslutet kommer att bevara och också stärka trovärdigheten i den svenska säkerhetspolitiken. Det visar att vi är beredda att fortsätta att göra betydande investeringar i en försvarspolitik med svensk profil. Fru talman! Till sist: Det statsfinansiella läget har präglat prövningen av det militära försvarets anslagsbehov. För att upprätthålla en i huvudsak oförändrad krigsorganisation inom rådande ekonomiska ramar krävs omfattande rationaliseringar och besparingar inom fredsorganisationen. Sammanlagt skall ca 8 miljarder kronor sparas i fredsorganisationen under perioden 1982-1992. Det innebär bl.a. att 6 000 tjänster skall drasin. Detta berör flera myndigheter och många enskilda förband och skolor. Jag har full förståelse för den reaktion som förbandsnedläggelserna vållat på de orter som drabbas. Vi måste också göra allt som är möjligt för att minska svårigheterna för den berörda personalen. i Samtidigt är det ju så att försvaret inte är något självändamål. Vi håller med betydande ekonomiska uppoffringar ett militärt försvar som skall trygga vår säkerhet i tider av ofred. Det som ger försvaret dess styrka är välutbildade och välutrustade krigsförband, inte antalet utbildningsanstalter och myndigheter i sig. Vi har också att ta hänsyn till att värnpliktskontingenten minskar på sikt. Därför måste redan nu utbildningsresurserna anpassas till denna omständighet.

Fru talman! Den tidtabell som Thorbjörn Fälldin läste upp gav egentligen — om man tänker efter — en skrämmande bild av den valhänthet med vilken detta har hanterats. Visserligen har vi fått papper då och då och har sannerligen lagt ner mycket mer arbete än regeringen för att sätta oss in i dessa frågor. Men den samlade bilden av kostnaderna kan inte föreligga förrän kontraktet är färdigt. Vi hade mycket riktigt sex dagar på oss att ta ställning till det största industrikontrakt som någonsin tecknats i Sverige.

Jag måste då i ärlighetens namn säga att vi gick alla därifrån på vår sida skrämda över den låga kunskapsnivå på regeringssidan i denna mycket viktiga fråga. Vi hade likväl kunnat godta projektet, därför att vi förberett oss så noga, om ytterligare två betingelser hade uppfyllts. För det första gällde det planets prestanda. Det är riktigt att ÖB har sin mening, men det finns ändå tre försvarsgrenschefer, och två av dem har anmält betänkligheter när det gäller prestanda. När man säger att det skall göras tillägg till grundversionen, betyder det ju att det kostar mer. För det andra, och det är det avgörande, höll inte kostnadsnivån. Visserligen kan man aldrig bli helt säker på kostnaderna, men när man har satt kostnadsnivån vid 24,7 miljarder, är beräkningen naturligtvis osäker — beloppet är definitivt mycket för lågt. Vi säger att det finns mycket större sannolikhet för att kostnadsnivån ligger på 29-30 miljarder kr. för detta projekt. Det ryms inte inom försvarsramen, och då måste man pressa ner kostnaden. Ni talar om kostnaderna för ett uppskov. Ja, det kommer att kosta en del, men jag förutser att kostnaden blir mycket större för de smärtsamma ingrepp som måste göras på andra ställen i försvarsorganisationen för att man skall kunna pressa in JAS-projektet inom ramen. De totala flygentusiasterna säger: Vi struntar i resten av försvaret. Det må gå som det vill med armén och det må gå som det vill med vapenutvecklingen, bara vi får ett flygplan! Vi socialdemokrater kan inte resonera på det sättet. Vi måste utgå ifrån om en flygplansanskaffning ryms inom den totala kostnadsramen. När vi alltså fann att kostnaderna långt överskred den uppsatta nivån, fanns det två alternativ. Vi kunde antingen säga nej eller också säga att vi ändå tycker att det finns sådana positiva värden i JAS att vi vill hålla fast vid projektet, men då måste vi få tid på oss för att se om det går att pressa ner totalkostnaden. Det blir ändå mycket billigare så, totalt sett, för försvaret. Jag anser alltså i stort sett att bara ont och elände i framtiden kan komma av detta förhastade beslut. Av det statsministern sade framgick också den grundläggande stöddigheten i hela attityden hos de borgerliga. Man har alltså icke någon gång under denna process, med undantag av när vi tog initiativet, tagit upp en öppen diskussion i frågan hur vi med bevarad politisk enighet skall kunna se om det går att klara ett sådant här jätteprojekt. Det pris ni betalar är högt, för det betyder att ni har spräckt enigheten. Det betyder att vi står svagare utåt, för vi kan ju inte dölja för omvärlden att vi är splittrade. Ni betalar ett högt pris för vad jag upplever som ett ganska småaktigt taktiskt spel av en alltför stöddig borgerlighet.

Fru talman! Lars Werner driver en linje som kommunisterna har drivit i många Herrans år — så länge jag kan minnas. Försvarsbudgeten är något slags regulator som kommunisterna kan använda sig av, ta pengar ur för att använda till allt möjligt annat. Lars Werner vet ju att det förslag som nu diskuteras bygger på, enkelt uttryckt, en prolongering av nuvarande kostnader för det totala försvaret. Lars Werner vet också att i reala termer har försvarskostnaderna under 1970-talet inte ökat, snarare gått ner, och det trots att man i vår omvärld — som Gösta Bohman påpekade — har haft en real upprustning. Detta är omständigheter som Lars Werner och kommunisterna ständigt bortser ifrån. Och när Lars Werner frågar vad jag skall säga i FN, vill jag svara följande, enkelt uttryckt: Jag påminner ofta i internationellt umgänge om den svenska insatsen för nedrustningsarbete. Men man förstår också gott att det skulle vara ett dåligt bidrag till nedrustningen, om vi skulle så förändra vår säkerhetspolitik att det skulle bli oro i närområdet här i Norden. Det skulle icke vara ett aktivt bidrag till en fredlig utveckling och nedrustning. Dess bättre är alla andra partier i riksdagen ense om att ett starkt försvar som en del av vår säkerhetspolitik är ett viktigt bidrag just för att garantera, så långt det är möjligt, fred och säkerhet i detta närområde. Denna neutralitetspolitik är dessutom en god plattform för internationellt agerande i nedrustningssammanhang. Så till Olof Palme. Jag lade märke till en sak i hans senaste inlägg. Han sade inget konkret om vad som mer specifikt skulle klarläggas, om JAS-projektet sköts upp ett halvår eller ett år. I stället använde Olof Palme metoden att säga att socialdemokraterna, efter det att vi hade träffats, gick från sammanträdet skrämda över de dåliga kunskaper och insikter som regeringens ledamöter hade i den här frågan. Olof Palme! Vilka intressen gagnar den debattmetoden?

Nog har jag ett minne av att ni tyckte att vi väl hade studerat erfarenheterna från Viggenprojektet med dess misstag, så att dessa om möjligt inte skulle upprepas. Det fanns inslag av sådana omdömen. Då framfördes inga beskyllningar för att vi skulle kunna den här frågan dåligt. Men nu passar det att säga så. Låt oss, Olof Palme, anta att vi i regeringen är så urbota korkade att vi inte förstår det material som ligger på bordet.

Nej, det argumentet är inte trovärdigt förrän Olof Palme konkret talar om på vilka punkter man måste vinna klarhet. Olof Palme har åter uppehållit sig vid talet om att chefen för armén inte är nöjd med JAS. Ja, chefen för armén hör till dem som för några år sedan inte alls ville ha flygplan. Nu vill han ha det, men inte nog med det — han vill ha bättre flygplan med högre prestanda än vad ÖB och chefen för flygvapnet anser att vi behöver ha. Går vi på den linjen och inriktar oss på att fylla på med sådana flygplan i början av 1990-talet, när vi behöver dem, ja då har vi inget projekt som kan genomföras i Sverige. Då får vi antingen licenstillverka flygplanen eller köpa dem. I båda fallen gäller att vi för att få bättre flygplan måste betala ett högre styckepris samtidigt som antalet flygplan blir färre. Detta avråder både chefen för flygvapnet och ÖB från. Med det stora territorium vi har, med långa avstånd osv., behöver vi ha ett förhållandevis stort antal flygplan. En annan av de faktorer Olof Palme har pekat på är att vi inte vet någonting om vilken dollarkurs som kommer att gälla. Jag inser mycket väl att man kan sätta i fråga beräkningarna därvidlag, men inte vet vi någonting mer om vilken dollarkurs som gäller på 1990-talet än om dollarkursen om ett halvår eller ett år. Eller tror Olof Palme att vi kan ha en säkrare prognos om dollarkursen då? Men återigen: Dollarkursen medför ju samma problem om vi skall köpa planen —och jag tror inte att Olof Palme har för avsikt att köpa dem för rubel. Skall vi köpa dem i annan västvaluta än dollar, så får vi samma svårigheter att fastställa vilken kursrelation som kommer att råda mellan den svenska kronan och andra valutor. Så till skillnaden mellan 24,9 och 25,7 miljarder. Vad är det som är att märka här? Jo, 24,9 miljarder är en siffra som överbefälhavaren har använt i sina beräkningar. Regeringen har refererat den siffran, men aldrig angett den som sin. Det är det första. Det andra är att ÖB, ställd inför den här situationen, säger sig: Den här fördyringen, från 24,9 till 25,7 miljarder, kan jag ta genom att göra omdispositioner inom den anslagsram som gäller för flygvapnet. Det är en bedömning som chefen för flygvapnet delar. Då konstaterar jag, Olof Palme, att detta svenskbyggda flygplan, som skall utvecklas för att passa just den uppgift som vi vill ge flyget här i Sverige, inte kräver något ökat totalt utrymme för det militära försvaret, i alla fall inte så långt vi kan bedöma. Ingen av oss kommer inom ett halvår eller ett år att kunna ha spiksäkra siffror för kostnaderna i slutet av 1990-talet, inte ens för kostnaderna i början av 1990-talet. Men vi har fastpriser för den första leveransen. Vi har kontrollstationen. Vi har klarlagt att det är regeringen som skall besluta om förändringar, och vi har garanterat full insyn för de politiska partierna. Säg konkret på vilka punkter man skulle kunna nå framgång på ett halvår!

Fru talman! Thorbjörn Fälldin frågar: Vad kan man konkret uppnå? Jag vill vända på det: Var råder det nu konkret oklarhet? För det första råder det oklarhet i fråga om prestanda. Det gäller bl.a. motorn och vingkonstruktionen. — Statsministern väljer att tala illa om arméchefen. Jag talar inte illa om någon av försvarsgrenscheferna eller om ÖB, utan jag konstaterar bara att de har olika mening. För det andra gäller det kostnaderna. Thorbjörn Fälldin började med att säga att det är fullständigt klarlagt att allt detta-utan svårighet går in under den beräknade kostnadsnivån. Ögonblicket därefter konstaterade han att vi inget vet om dollarkursen i framtiden. Men är dollarkursen som den är i dag, så blir projektet 1,5 miljard dyrare, och dagens kurs är mera sannolik än den beräknade. I mitt första anförande i dag redovisade jag konkret för alla de andra osäkerheterna, som innebär att vi måste höja den sannolika kostnadsnivån för projektet. ÖB vill ju ha mer pengar. Han förutsätter ju reala höjningar av anslagsnivån framöver för att allt möjligt skall kunna inrymmas. Det kan vi inte vara med om. Vi kan inte föra in detta projekt, för då klarar man inte kostnadsramen. Om man vill bevara projektet kan man förmodligen skära ner det på olika sätt eller göra nedskärningar någon annanstans. Men vi vet att kostnadsberäkningen på 24,7 eller 25,8 miljarder inte håller. Kostnaderna ligger en bra bit däröver. Det hade då varit lätt att säga: Det spelar väl ingen roll. Vi tittar på detta med samma lättsinne och samma brist på noggranhet som regeringen, och så får det basa i väg. Men det ansvaret är vi inte beredda att ta. Vi är inte beredda att gå den lätta vägen, för då kommer det utomordentligt surt efter för dem som skall bära ansvaret för landets finanser och för landets försvar. De kommer att få göra alla de hårda omdisponeringarna, när totalkostnaderna blir mycket högre än om vi i tid rättar organisationen efter vad vi har råd med. Det är typiskt att efter allt sitt snack om rubel och vad det var så tog Thorbjörn Fälldin inte upp de två grundläggande frågorna. Vad har ni för anledning att tro att kostnaderna håller sig till 25,8 miljarder? På alla de punkter som jag har redovisat i dag visar det sig att kostnaderna ligger högre och att de sammanlagt blir uppemot 30 miljarder. Med de usla statsfinanser vi har i dag kommer det här beslutet att hårt gå ut över antingen andra delar av försvaret eller dem som behöver samhällets stöd. Eller också får ni låna ännu mer. Detta vet vi i dag. På denna punkt har inte Thorbjörn Fälldin gett oss något svar. Den andra punkten där Thorbjörn Fälldin inte gett något svar är denna: Om ni trodde att det var viktigt med nationell enighet, varför tog ni då aldrig någon kontakt med oss för samråd? Den enda kontakt som förekom var den som vi tog initiativ till. Det skulle så vackert återkommas — det har jag berättat om. Jag har inga andra intressen än att berätta sanningen om det sammanträdet. Vi fick sex dagar på oss, men de sex dagarna räckte för att säga att projektet, så som det är framlagt, inte håller som en del i svensk försvarspolitik. Jag tror mig inte har mer tid till förfogande, och därför vill jag sammanfattningsvis säga följande. Det är synd om riksdagen tar ett beslut om detta flygplan med dessa oändligt stora ekonomiska åtaganden, samtidigt som man ålägger riksdagsminoriteten en tvångströja i form av stora skadestånd. Jag betraktar det som klart odemokratiskt. Det är synd på försvaret, för vi kommer att få ett elände med detta. Det är synd också ur den synpunkten — jag tvingas att säga det — att efter att i 30 år ha varit med och format en någorlunda enhetlig svensk försvarspolitik måste jag nu konstatera att denna i en sällsynt arrogant och högmodig hantering har spräckts av den svenska borgerligheten.

Fru talman! När jag ber Olof Palme komma med mera konkreta invändningar, återkommer han till prestandakraven. Jag har redan försökt att utveckla hur det förhåller sig med den saken, och jag skall göra det en gång till.

Jag erkänner utan vidare, Olof Palme, att mina kunskaper inte räcker för att göra en personlig och självständig bedömning av de tekniska prestanda som det här flygplanet väntas komma att utveckla. Men jag måste utgå från att ansvariga chefer inom det militära försvaret, med stöd av all den expertis som de har till sitt förfogande, ger oss politiker de besked som de anser att de i enlighet med sitt ämbetsmannaansvar skall ge oss. Det är därför jag tar stöd i detta. JAS är alltså ett litet, lätt, allsidigt och användbart stridsflygplan. Den motor man har valt — Olof Palme kom också fram till det — skall ge stor dragkraft i förhållande till detta nya flygplans vikt. Den skall t.o.m. ha större dragkraft än som gäller för motorn i JA 37, därför att JA 37 är så mycket tyngre. JAS är utrustat med kvalificerade målinmätningssystem för bekämpning av såväl luftmål som sjömål. Dessutom har radarn en kvalificerad havsövervakningsfunktion. Målinmätningssystemet i kombination med den inom ramen planerade vapenoch motmedelsanskaffningen ger ett för svenska förhållanden avancerat stridsflygplan. Tanken med den gemensamma plattformen med ett litet, lätt flygplan är att skapa högsta möjliga systemeffekt. Det anser man vara uppfyllt. Det är viktigt att vi kommer ihåg att JAS inte i varje situation, i varje roll, är världens bästa flygplan. Vad man har strävat efter är ju att den samlade systemeffekten i kombination med vårt basoch stridsledningssystem skall ge ett flygsystem med mycket goda egenskaper, anpassade till de svenska förhållandena. Man kan förbättra motorn, om stridsmiljön skulle förändras så att det krävs. Vi kan få litet bättre prestanda när det gäller tvära svängar, genom att göra om vingen. Men redan i grundversionen är JAS operativt godtagbart, säger de ansvariga myndigheterna. Detta om detta. Så till kostnaderna. Låt mig tala om vad som har varit en förutsättning från regeringens sida. Ett villkor för att vi skulle rekommendera anskaffning — som vi också gav uttryck för i propositionen — var att man uppnådde ett fast pris och fasta åtaganden från industrin, och i det avtal som föreligger har dessa mål uppnåtts. Det finns alltså i kontraktet ett fast pris på hela utvecklingsdelen och de 30 första flygplanen. Dessutom finns det ett maximipris på de resterande flygplanen — 110 stycken — fram till år 2000. Det finns i avtalet också en vinstbegränsningsklausul, som förhindrar att leverantörerna eller konsortiet, som kallar sig IG JAS, skulle få en oskälig vinst på statsmakternas bekostnad. Kostnadsberäkningarna för typutveckling och delserie 1, alltså de 30 första planen, bör kunna sägas vara mycket säkra. Och kostnadsberäkningarna avseende leveransen under 1990-talet har så hög grad av säkerhet som man rimligen nu kan uppnå. Jag återkommer till dollarkursen. Visst är den en osäker faktor, men i den pågående programplaneringen för försvaret och flygvapnet har ändå inom planen för perioden 1983-1988 avdelats en reserv på 200 milj.kr. på flygplansdelen. Det är skillnaden mellan en dollarkurs på 4.58 och en dollarkurs på 5.65. Det finns alltså en reserv. För att klara oförutsedda händelser har dessutom, inom JAS-ramen på 25,7 miljarder, planerats in en reserv på 10 926. Socialdemokraternas förslag lyder på 24,9 miljarder, och med utgångspunkt i Olof Palmes argumentation hade det alltså inte varit något att diskutera om vi hade landat på 24,9 miljarder. Jag påstår inte att skillnaden mellan 24,9 och 25,7 miljarder är negligerbar, men vi får inte glömma att den skillnaden kan slås ut på en tid av 18 år — det är ju den totala projektkostnaden det gäller. Jag upprepar än en gång: Överbefälhavaren, chefen för flygvapnet och chefen för försvarets materielverk har klart redovisat att de kommersiella aspekterna i kontraktet är tillfredsställande, och jag har samma uppfattning. Olof Palme återkommer till de sex dagarna. Men Olof Palme har inte kommenterat det förhållandet att det inte har funnits någon opposition mot vårt uttalande att ni hade tiden på er fram till den 1 maj. Det har inte varit någon opposition när vi har sagt att ni borde ha reagerat tidigare, i motionen i anslutning till propositionen, som gick ut på att vi borde ta ställning nu i flygplansfrågan. De sex dagarna visste ni ju om i det ögonblick man gjorde upp i utskottet om att man skulle börja behandlingen den 6 maj. Den 18 maj skulle man justera. Det är nu i efterhand som detta påpekande om sex dagar har kommit. Sanningen är nämligen, Olof Palme, att material har stått till ert förfogande fortlöpande. Och kontakter har tagits. Det är rätt att jag inte har tagit direkt kontakt med Olof Palme, men mina medarbetare i kanslihuset har tagit kontakt med Olof Palmes sekreterare i den speciellt upprättade arbetsgruppen hos socialdemokraterna. Gör det skillnaden så stor? Det har ju ändå gällt att få fram faktamaterial! En sak till har slagit mig. 1980 hade vi en stor diskussion här i kammaren, då vi från regeringen föreslog att riksdagen skulle ställa 200 milj.kr. till förfogande och att industrin skulle ställa lika mycket till förfogande, så att man skulle kunna ta fram ett bra beslutsunderlag och driva det här arbetet vidare. Då kritiserades vi för att vi öste på pengar. Nu kritiseras vi för att inte beslutsunderlaget är tillräckligt gott. Tänk om inte riksdagen hade fattat det beslut som regeringen då rekommenderade! Det gjorde riksdagen dess bättre. Alltså har vi ett bättre beslutsunderlag än vi hade haft om riksdagen följt den socialdemokratiska linjen. Någon konsekvens får det ändå vara från den socialdemokratiska sidan! Ju mer jag lyssnar till den här debatten, fru talman, desto mer övertygad blir jag om att det i denna fråga råder beslutsvånda inom socialdemokratin. Själv upplever jag det så, att det efter all den planering som ägt rum — hela riksdagen har varit inriktad på att beslutet i flygplansfrågan skall fattas i samband med beslutet om säkerhetsoch försvarspolitiken — faller på vårt ansvar att fatta beslutet nu, också i flygplansfrågan. Den rekommendationen från regeringen kvarstår, inte minst därför att beslutsunderlaget i den frågan är ovanligt gott jämfört med hur det varit vid tidigare tillfällen.

Fru talman! Det känns som något av ett stilbrott att efter den långa debatten om tidtabeller för JAS-beslutet, tänkbara dollarkurser vid nästa sekelskifte, vingkonstruktioner på JAS, osv., säga någonting om den internationella säkerhetspolitiska miljö, i vilken det svenska försvaret skall verka. Jag skall ändå försöka göra det, men inte heller jag tänker undvika den viktiga JAS-frågan, som den här debatten är till för att belysa. Jag återkommer med synpunkter på den, men jag vill redan nu säga att jag med stigande förvåning lyssnat till de socialdemokratiska inläggen i flygplansfrågan. Det måste, för att sammanfatta det, vara något annat som trycker än de svårigheter som man i dag försökt anföra till förmån för ett uppskov med beslutet. Fru talman! De två föregående försvarsbesluten, de 1972 och 1977, utgick från förhoppningen om en fördjupad avspänning mellan stormakterna. De minskade motsättningarna, de uppenbara ansträngningarna att hitta metoder för att kontrollera och begränsa konflikter, den europeiska säkerhetskonferensen med alla dess avtal, det första SALT-avtalet om begränsningarna av kärnvapenstyrkorna — allt detta var hoppfulla tecken. Visserligen hade denna avspänning inte lett till konkret nedrustning i Europa, men förhoppningen om framsteg också på det området fanns där och tycktes inte helt obefogad. I dag är dess värre situationen en helt annan. Det internationella läget har skärpts betydligt under de senaste åren. En beskrivning av världsläget i dag blir med nödvändighet en katalog över kriser och krig, rustningar och hotbilder, längre och hemskare än kanske någonsin tidigare under vad vi brukat kalla för efterkrigstiden. Båda stormakterna upprustar i en omfattning som aldrig förr. Nya kärnvapensystem har installerats eller är på väg att installeras. Motsättningarna och konflikterna inom den tredje världen har ökat. Nationella, religiösa och politiska motsättningar skapar instabilitet mellan och inom tredje världens länder. Konflikterna förvärras av stormakternas benägenhet att pressa in den tredje världens länder i sina egna maktsystem. Bakom varje konflikt i tredje världen anar stormakterna, med ständigt stegrad misstänksamhet, motståndarnas planer och konspirationer. Denna kombination av maktsträvan och misstänksamhet blir delvis en självuppfyllande profetia: konflikter som från början inte hade något alls med stormakternas motsättningar att göra pressas ändå in i detta mönster. Utvecklingen i Centralamerika och Södra Afrika är två bra men dess värre avskräckande exempel. Till bilden hör också att stormakternas retoriska aggressivitet har ökat. Uttalanden om den andra sidans verkliga eller förmenta avsikter skapar oro. Också de riskerar att bli självuppfyllande profetior och försvårar för stormakternas ledare att hitta konstruktiva lösningar på uppkomna konflikter. Till detta kommer att den intensiva upprustningen i sig verkar destabiliserande. Nya vapen väcker fruktan hos den andra parten om vilka avsikterna är. Genom teknologins framsteg blir det möjligt att hota också vad man tidigare betraktat som säkra vapensystem. Det finns trots allt också ljusglimtar i detta mörker. Dit hör att allt fler människor börjar reagera mot rustningarna, de aggressiva gesterna och tonfallen. Fredsrörelsen har blivit en politisk kraft som inte kan nonchaleras. Absurditeten i de strategiska kalkyler som görs framstår alltmer som ett hån mot sunt förnuft och mänskligt förstånd. Hela föreställningen att krig inleds och förs av experter med fullständig överblick av situationen är felaktig. I själva verket präglas de förlopp som leder till kriser, konflikter och krig ofta av misstag, felbedömningar, oförnuft eller kanske rent av panik. Vi ser ett ganska bra exempel på det i Sydatlanten just nu. Det är också därför den pågående upprustningen är så farlig. Just mot bakgrund av de hårdnande motsättningarna mellan stormakterna och den ökande upprustningen har en aktiv svensk nedrustningspolitik framstått som alltmer angelägen. Vi är självklart medvetna om vårt begränsade inflytande. Men vi är också medvetna om det ansvar som vi har. Vår nedrustningspolitik baseras på två grundläggande principer. Den första är att nedrustning måste vara kontrollerad och ömsesidig. Annars kan den bli destabiliserande. Den andra är att nedrustning bara kan åstadkommas om de inblandade parterna försöker minska den ömsesidiga misstänksamheten och konstruktivt strävar efter att finna politiska lösningar på konflikter. Avspänning och nedrustning måste gå hand i hand, de är ömsesidigt beroende av varandra. Vi menar att stormakterna inte har något att vinna på ökade rustningar utan att dessa tvärtom minskar den säkerhet man säger sig eftersträva. Vi hävdar att en ömsesidig begränsning och därefter nedrustning av styrkorna är fullt möjlig att förena med bibehållen styrkebalans och utan att på något sätt medföra något hot mot den ena eller den andra sidans säkerhet. Vi kräver att stormakterna sätter stopp för utveckling av nya kärnvapen och genomför ett allmänt provstoppsförbud som ett första steg till en nedtrappning av de enorma förstörelsepotentialerna. Vi hävdar FN:s betydelse som säkerhetspolitiskt organ och kräver av stormakterna att de stärker FN, inte försvagar det. Vi kräver förbud mot tillverkning och användning av kemiska vapen. Jag vill i det här sammanhanget gratulera Olof Palme till den rapport om nedrustning som han häromdagen presenterade för FN:s generalsekreterare. Även om rapporten utarbetats av från regeringar oberoende medlemmar tror jag att den kommer att få stor betydelse: därför att rapporten presenterar en rad på en gång realistiska och progressiva förslag och därför att den också genom kommissionens sammansättning har en betydande politisk tyngd. Jag noterar också med tillfredsställelse att den s.k. Palmekommissionens förslag i allt väsentligt sammanfaller med ståndpunkter som redan stöds av den svenska regeringen. Det försvarsbeslut vi nu skall fatta måste ofrånkomligen ses mot den internationella bakgrund som jag skissartat har försökt teckna. En del frågar sig, även i denna debatt, om det är moraliskt möjligt att verka för en nedrustning internationellt och samtidigt upprätthålla ett starkt svenskt försvar. Mitt svar är att Sveriges nedrustningspolitik och Sveriges försvar har samma syfte: att minska riskerna för krig. Det är ett svar som alla de demokratiska partierna står bakom. Det är också utgångspunkten för resonemangen i en i stort sett enig försvarskommitté. Att vpk har en helt annan mening spelar dess bättre ingen roll. Det svenska försvaret har rent defensiva syften och hotar ingen. Vårt försvar är samtidigt en förutsättning för den svenska neutralitetspolitiken, som i sin tur verkar stabiliserande. ”Den nordiska balansen” är ett uttryck som ofta används när svensk och nordisk säkerhetspolitik diskuteras. Det vi då talar om är egentligen inte någon avsiktlig militär balans. Uttrycket innebär inte heller att man föreställer sig en självständig, isolerad nordisk balans. Snarare har den samband med förhållandena i Europa. Det är ett sätt att tala om en situation, som av omvärlden uppfattas som positiv och stabil. Det säkerhetspolitiska mönster som har utvecklats i Norden efter andra världskriget, med Danmark, Norge och Island i NATO och Sverige och Finland som två neutrala länder mellan pakterna, har accepterats som ett stabiliserade element i europeisk politik. De nordiska ländernas utrikespolitik har, var och en på sitt sätt, bidragit till det lugna läget i vår del av världen. Får jag här till Lars Werner säga att ett avrustat Sverige inte skulle kunna förbli ett neutralt Sverige, och utan ett neutralt Sverige skulle den nordiska stabiliteten gå förlorad. Det vore ett mycket dåligt bidrag till fredssträvandena som Sverige skulle åstadkomma genom den ensidiga nedrustning som Lars Werner pläderar för. Det svenska försvaret är alltså en viktig del av vår neutralitetspolitik. Det kan finnas skäl att vi påminner oss att denna uppfattning också delas av våra grannar. Den tredje parlamentariska försvarskommittén i Finland, som har en mycket bred politisk förankring, skrev för en tid sedan följande i ett av sina dokument: ”Sveriges alliansfrihet, som stöds av starkt försvar och som syftar till neutralitet i krig, är värdefull för Finland och för läget i Norden. För Finland är det också av vikt att Norge och Danmark fortsätter att hålla fast vid de självpåtagna begränsningar, som de har uppställt för sitt medlemskap i NATO. Väsentligt för säkerheten i Norden är att alla de nordiska länderna undviker åtgärder som kunde anses förorsaka negativa förändringar i det rådande läget.” Liknande tankar finns också i den norska försvarskommissionen, som lämnade sitt betänkande för tre år sedan. Det var också ganska intressant att notera Hufvudstadsbladets, den svenskspråkiga finska tidningens, positiva kommentar, när den fick klart för sig att regeringen hade bestämt sig för att till det svenska flygvapnet skaffa en svenskbyggd flygplansplattform. Det försvarsbeslut som vi fattar i dag är liksom det tidigare femårigt. Det har också i sedvanlig ordning föregåtts av ett synnerligen omfattande utredningsoch planeringsarbete. Försvarskommittén var i de allra flesta viktiga avseenden enig. De skilda synpunkterna på JAS, som har framförts i den här debatten och tidigare, får ändå inte till sist dölja det faktum att det råder en betydande enighet inte bara om de säkerhetspolitiska utgångspunkterna utan också om försvarets huvudinriktning och omfattning. Denna enighet är glädjande och en styrka för vårt land. Jag hoppas att det inte skall anses ligga i någons intresse att blåsa upp de motsättningar i kostnadsbedömningsfrågor och tekniska frågor, som återspeglas i denna debatt, på ett sådant sätt att omvärlden tappar tilltron till den politiska enigheten i Sverige när det gäller den säkerhetspolitiska och försvarspolitiska inriktningen. Låt mig i all korthet, fru talman, beröra två frågor i det beslut som nu skall fattas: civilförsvarets roll och JAS. Civilförsvaret är en utomordentligt viktig del av totalförsvaret. Också här gäller det att utnyttja resurserna effektivt och planera väl. Utbildningen är central. I dagens civilförsvar får endast en liten del utbildning. För flertalet enheter utbildas endast befälet. Manskapet kallas över huvud taget inte in. Tiotusentals människor i civilförsvarets organisation har därför ingen som helst kunskap om den uppgift de skall fylla i ett krigsläge. Den får de först när en mobilisering etablerats. Att civilförsvaret inte utbildar manskapet hänger bl.a. samman med att det framför allt består av män i åldrarna 47-65; år, det gäller alltså män som passerat värnpliktsål dern. Den enskilde kan bara stå kvar ett begränsat antal år, och det skulle då bli mycket dyrbart att utbilda alla. Saken skulle komma i ett annat läge om civilförsvaret finge rekrytera betydligt yngre personal, så att den kan stå kvar i civilförsvarets tjänst längre. En föryngring är också motiverad av fysiska skäl, eftersom flera av uppgifterna är mycket krävande, t.ex. undsättningsarbete. Det är viktigt att ha en effektiv organisation för totalförsvarets både civila och militära delar. Man måste hela tiden söka rationaliseringar och se till att inte viktiga funktioner hotas. Folkpartiet har föreslagit en föryngring av civilförsvaret genom direktrekrytering till civilförsvaret av ungefär 5 000 unga om året. Efter 30 år skulle man då ha ett civilförsvar med en jämn åldersfördelning mellan 20 och ungefär 50 år. De direktrekryterade skulle utgöras av både män och kvinnor. Som grund skulle ligga beskrivningar av vilka krav som resp. befattning inom civilförsvaret ställer. Till en del skulle vapenfria kunna utnyttjas, men också andra värnpliktiga. Uppskattningsvis 2 000 yngre män skulle med denna metod tillföras civilförsvaret i stället för det militära försvaret. Resultatet skulle bli ett klart bättre civilförsvar. Minskningen av antalet värnpliktiga skulle dessutom ge besparingar inom det militära försvaret, vilket skulle frigöra resurser för material. Det är synd att det inte har gått att få förståelse ännu i varje fall för denna egentligen ganska självklara ståndpunkt. Det svenska flygvapnet, fru talman, är starkt och är av största betydelse både i krig och för att hävda den svenska neutraliteten. Genom att redan i fred hålla radarspaning och hög beredskap för vissa enheter kan vi på ett effektivt sätt upptäcka och ingripa mot kränkningar i det svenska luftrummet. Luftförsvarets betydelse har på senare år ökat till följd av den tekniska utvecklingen. Supermakternas resurser för att överföra även ganska stora resurser genom lufttransporter är mycket betydande. I ett överraskande anfall kan luftkrigföring inledningsvis få en närmast avgörande betydelse för hela utgången av konflikten. Det svenska flygvapnet har sedan länge stor internationell respekt, och bidrar därmed till den trovärdighet som vår säkerhetspolitik har. Att vi själva utvecklar våra flygsystem har ökat respekten, jämfört med om vi vore helt beroende av import. Studier har visat att luftförsvarsfunktionen snarast får ökad betydelse, samtidigt som behovet av attack och spaning står kvar. Vi vinner stora ekonomiska fördelar och ökad samlad effekt om vi genomför JAS-idén, alltså att varje flygplan kan klara alla tre funktionerna. Det ger en klart större flexibilitet och effekt än en uppdelning där divisionerna bara har uppgifter inom en funktion. Försvarskommittén var enig om denna s.k. JAS-idé. Frågan är eller var — skulle jag säga — i försvarskommittén om JAS-planet skulle importeras eller utvecklas i Sverige. Mot den här bakgrunden är den socialdemokratiska ståndpunkten i JAS-frågan minst sagt förbryllande. Å ena sidan har man hela tiden anslutit sig till själva JAS-idén som sådan. Man har också accepterat som självklart att Sverige också fortsättningsvis behöver ett starkt flygvapen. Å andra sidan har man hela tiden på något sätt varit negativ till JAS och utredningar om JAS. Alltid har det varit något fel med de beslut regeringen föreslagit. Man har velat vara på en gång både för och emot JAS-idén. Så tycks det vara också nu — strax före det beslut som skall fattas. Socialdemokratin går inte emot JAS. Men man säger inte heller ja. Man säger uppskov. Det är ett säreget krav med tanke på allt det utredningsarbete som gjorts och med tanke på att socialdemokratin tidigare i denna fråga kritiserat regeringen just för att besluten har dröjt så länge. Våren 1980 beslöt riksdagen — alltså denna församling — att inför 1982 års försvarsbeslut — dvs. just det vi nu skall fatta — ta fram underlag för beslut om JAS -— alltså för ett val mellan ett svenskt och ett utländskt JAS-system. Staten satsade som bekant 200, industrin lika mycket, 200 milj.kr. För dessa 400 milj.kr. har nu ett underlag tagits fram. Materielverket, staber och industri har jobbat hårt. Jag tror ingen kan säga att det finns någon aspekt — där det i dag över huvud är möjligt att ge besked — som inte blivit belyst under dessa två år.

Det vore av värde att få den allmänna beskyllningen, som uppenbarligen är den grund på vilken socialdemokraterna kommer att stå när man nu så småningom skall rösta emot det här flygplanssystemet, litet bättre klarlagd. De osäkerheter som har diskuterats här och som kvarstår är av sådan art att de helt enkelt inte kan bemötas nu. Det gäller t.ex. den militära hotbilden efter sekelskiftet, som naturligtvis i sin tur har betydelse för hur det här flygplanssystemet till sist utformas. Vem kan i dag ha någon precis uppfattning om den militära hotbilden vid kommande sekelskifte? Vem kan i dag ha några säkra uppgifter om bränslepriserna vid den tidpunkt då det här planet skall börja flyga, dvs. i början av 1990-talet? Vem kan över huvud taget ge sig på ett försök att i dag, innan och som en förutsättning för beslut i denna fråga, veta besked om vilken dollarkurs vi kommer att ha vid nästa sekelskifte? I dessa frågor skulle ett års uppskov över huvud taget inte leda till ökade kunskaper. Därför är hela idén om uppskov alldeles meningslös. Jag skulle förstå, om man egentligen var emot JAS eller om man hade sagt att Sverige inte har råd att bygga JAS utan vi får importera JAS. Det vore rediga besked. Men att kräva uppskov med de argument som vi har hört ventileras från talarstolen här i dag är inte rimligt. Det kan bara leda till att det kostar pengar — naturligtvis särskilt mycket pengar om beslutet skulle bli ett nej till JAS. Men även ett uppskjutet ja blir sannolikt detsamma som fördyringar, eftersom vi givetvis inte vet om industrin är beredd att då, när det nya avtalet skall träffas — om man nu över huvud taget är intresserad av att diskutera ett sådant — gå lika långt i eget risktagande och fasta priser som man gjort i det föreliggande kontraktsförslaget. Ett års uppskov innebär också fortsatt osäkerhet för tusentals anställda, människor som tycker att de redan fått vänta tillräckligt länge på beslut i flygplansfrågan. Jag kan inte heller se att det finns något att tillägga som argumentation utöver det som statsministern sagt till de socialdemokratiska talarna i fråga om det socialdemokratiska partiets möjligheter till inflytande över det här beslutet. Jag tror inte att något enda papper som varit intressant eller relevant för den här frågans bedömning har undanhållits socialdemokraterna. Jag tycker att det är alldeles uppochnervänt när Olof Palme som kontakt med socialdemokratin uppenbarligen endast räknar de möten som har varit med honom själv och medlemmar av regeringen. Denna fråga har vi ju diskuterat i tio år. JAS-projektet har diskuterats i varje fall sedan början av 1980-talet. Försvarskommittén, försvarsutskottet, medlemmar i militärledningens rådgivande nämnd, andra försvarsintresserade och samtliga partiers försvarstalesmän har haft alla möjligheter i världen att under hela denna tid följa projektets utveckling; att pröva den här idéns hållbarhet. Då står man här och säger att socialdemokraterna har fått sex dagar på sig för att ta ställning till JAS. Allvarligt talat, Olof Palme, detta är demagogi och ingenting annat — en demagogi som jag tycker passar väldigt illai en så viktig fråga som den om vår försvarsoch säkerhetspolitik. Givetvis kan vi där ha olika meningar, men det får ändå vara så att man litet grand väljer sina ord för att den enighet som trots allt i sak här finns inte skall försvinna i hastigheten. Till sist, fru talman, vill jag säga att inte minst från de säkerhetspolitiska synpunkter som jag anfört talar starka skäl för en svensk JAS framför import av ett utländskt system. Det förvånar mig att socialdemokraterna på denna punkt antingen har en annan uppfattning i sak eller också svävar på målet. För mig som utrikesminister framstår det som en given fördel att vårt svenska neutralitetsförsvar i så liten utsträckning som möjligt är beroende av utlandet för sin existens och sin effektivitet.

Fru talman! Det tillhör ju just nu regeringskonsten här i landet, att det är först när regeringschefen kan vara alldeles förvissad om att jag inte har någon ytterligare repliktid som han kommer med enligt min mening sanningslösa påståenden, tar upp nya frågor och riktar svepande beskyllningar mot mig och mitt parti. Nu har jag inte rätt att replikera herr Fälldin, men eftersom utrikesministern tog upp delvis samma frågor får det här gälla som svar även till herr Fälldin — vilket han förmodligen inte hade räknat med. Det var motsatsen till beslutsvånda när vi gjorde fullkomligt klart vad för typ av JAS vi var beredda att acceptera. Vi satte en gräns på 24,7 miljarder kronor. Nu kommer ni med ett plan för ungefär 30 miljarder kronor i stället, och det är någonting helt annat. Att denna kostnadsnivå föreligger kunde inte bli klart förrän kontraktet var färdigt, och alltså hade vi bara sex dagar att överväga detta. Hur detta går till kan jag ge ett enkelt exempel på. Kostnadsöverdraget om 800 milj.kr. är enligt chefen för flygvapnet inte större än att det kan hanteras inom HPG 3. Plötsligt säger således flygvapenchefen att han har pengar till detta. Vad är det för pengar? Jo, det är de reserver han har för att täcka oförutsedda kostnader. Men då har han gjort av med en stor del av reserverna. Här sprang någon och ropade att det där med dollarkursen kunde man ha vetat litet tidigare. Ja, visst, men det är först när regeringen kommer med den definitiva notan som man kan börja räkna ut vad en förändring av dollarkursen skulle betyda. Det går inte att, som ni gör, försöka smita undan med allmänt tal om att alla beräkningar måste vara osäkra. Om allting är så osäkert spelar det ju ingen roll egentligen hur beräkningarna blir. Jo, vi har gjort dem. Vi kommer fram till en 4 eller 5 miljarder högre nivå. De beräkningarna är osäkra de också, men de är betydligt mer realistiska än regeringens. Ola Ullsten säger till min outsägliga häpnad: Ja, men om ni räknar på det här ett år till, blir det inte säkrare för det. Nej, det är mycket möjligt. Men det är inte detta som är poängen. Vi måste driva ner totalkostnaderna med 4 miljarder kronor någonstans — på det här speciella projektet eller någon annanstans. Det går inte att åberopa försvarsgrenscheferna här, för i alla sina beräkningar utgår de från att det kommer att finnas mera pengar. De vill t.ex. ha en säkrad realnivå på krigsorganisationen. Det kan åtminstone vi inom mitt parti som politiker inte gå med på. Det innebär att vi skulle gå med på ständigt ökade försvarskostnader, men det är vi inte beredda att göra. När man räknar med ständigt ökade försvarskostnader, får man plats med allt möjligt. Men om politikerna faller in i den trallen, har de gett upp sitt ansvar. Det här har ni tydligen inte brytt er om att sätta er in i. Det verkar som om regeringen själv inte har räknat på kostnaderna utan har tagit material som den fått från försvaret och materielverket. Sedan har man inte gjort någon självständig bedömning av den totala försvarsekonomin, vilket är en regerings uppgift. Sedan säger ni att en sekreterare, en framstående sådan visserligen, i vår speciella arbetsgrupp har fått papper från tjänstemän i försvarsdepartementet och därmed är alla krav på förhandlingar och samråd tillgodosedda. Vad lever ni i för värld egentligen? Skulle internationella förhandlingar karakteriseras av den förhandlingskonst som regeringen har visat i denna för vårt land viktiga fråga, skulle vi ha haft storkrig många gånger om. Vill man nå enighet och ha fred med en motpart, måste man visa förmåga att ta hänsyn och inte på något sätt vara stöddig.

Fru talman! Jag har inte sagt att socialdemokratin lider av beslutsvånda. Jag får hoppas att den inte gör det. Men jag har granskat de argument som ni har anfört för ett uppskov med beslut i flygplansfrågan. Jag har funnit att såvitt de argumenten inte är argument emot hela idén, så är de väldigt dåliga argument för ett uppskov, för att sedan föra nya förhandlingar och granska nya bedömningar. Det här gäller de tekniska synpunkter som ni har lagt på projektet. Ni hart.ex. sagt att ett flygplan om vilket man inte vet hur vare sig vingen eller motorn skall se ut skall man inte köpa. Vidare har Olof Palme gjort en jämförelse med bilar. Olof Palme har buntat in mig i skaran av okunniga regeringsledamöter, som inte förstår vad det handlar om. Får jag, så långt mitt förstånd ändå räcker till, belysa detta med vingen och motorn. Den synpunkt som framför allt chefen för marinen har haft är att man bör eftersträva möjligheten för JAS att göra mycket tvära svängar. Det kan motivera en annan vingkonstruktion än man hittills tänkt sig. Om man klarar den uppgiften minskar behovet att eventuellt göra de stora förändringar i motorn som är ett alternativ för att klara detta prestandakrav. Vi har fortfarande tid och möjligheter att bedöma denna tekniska finess. Det kanske är ganska viktigt. Vingen har ännu inte provats i vindtunnel. Men det skall ske. Då har man nya fakta om det. Och kan man ta ställning till det, underlättar det också ställningstaganden till modifieringar. Det här är något annat än att säga att vi köper ett flygplan utan kunskap om hur vare sig vingen eller motorn skall se ut. Vi vet att de experter som bedömt det här anser att även den vinge som ingår i ”grundversionen” i och för sig duger. Men de som har velat ha ännu högre prestanda har pekat på de möjligheter som jag just nämnde. Det är alltså inget motiv för ett uppskov. Det går att göra de här prövningarna i alla fall, inom ramen för projektet. Så till detta att projektet skulle bli 800 miljoner dyrare. Det är den enda siffra vi har att hålla oss till. Alla de andra siffror som Olof Palme slänger omkring sig är ju hans egna beräkningar, framkomna tydligen under sex dagar. De är inte med nödvändighet tillförlitligare än de beräkningar som försvarsledningen, försvarets materielverk och industrin har gjort. Om vi håller oss till de 800 miljoner med vilket belopp kontraktet överstiger det regeringen hade tänkt sig, så handlar det till att börja med om 800 miljoner utslagna, om jag minns rätt, över 18 år. Det är inte någon hisnande stor fördyring. Det handlar vidare om pengar som skall tas inom försvarsramen. Om man på socialdemokratiskt håll menar att denna fördyring i förhållande till tidigare beräkningar är oacceptabel, då är det logiskt att säga nej till projektet därför att det blir för dyrt. Men det blir inte billigare av ett uppskov. Det finns ingen möjlighet för Olof Palme att med övertygelse säga att vi vet att nya förhandlingar med industrin kommer att leda till ett mycket billigare plan, som dessutom har bättre prestanda. Det är det ingen som tror.

Jag skall inte gå in ännu en gång på det här med dollarkurserna. Regeringen har haft en bedömning. Den rör sig om någonstans under fem kr. Jag vet inte vilken dollarkurs Olof Palme räknar med. Det enda jag vet är att varken han eller jag i dag kan säga vad dollarkursen kommer att vara 1992, då planen skall börja levereras, och ännu mindre vad den kommer att vara under 10-15 år därefter, om man skall fortsätta att köpa komponenter från Amerika. Man skall heller inte glömma bort, när socialdemokraterna säger att de är övertygade om idén men vill ha uppskov för ytterligare beräkningar, att de i reservationen ju faktiskt svävar på målet även it.ex. den helt grundläggande frågan om det skall vara ett svenskutvecklat flygplanssystem eller om vi skall bygga på licens eller i samproduktion med andra länder. Om man skall starta en ny utredningsomgång med denna totala öppenhet vad gäller förutsättningar, då är det ju egentligen inte fråga om ett uppskov. Då är det fråga om att starta från början. Det är säkert väldigt svårt att bedöma vad denna början till sist leder till för resultat. Fru talman! Det skulle finnas mycket annat att säga, men låt mig bara anknyta till det Olof Palme sade allra sist, att om internationella förhandlingar skulle föras på det här sättet, skulle det gå mycket illa. Nej, Olof Palme, jag tror att om det funnes tillnärmelsevis den enighet i de övergripande bedömningarna i försvarsfrågan som finns i Sveriges riksdag, skulle världen se oändligt mycket fredligare ut. Jag antar att det var jämförelsen med sin egen nedrustningskommission, som jag just har givit positiva omdömen om, som Olof Palme hade i tankarna. Den har såvitt jag förstår utarbetat sin rapport efter början av 1980, dvs. det har tagit precis lika lång tid som för oss att arbeta fram beslutsunderlaget för JAS-systemet.
Fru talman! Det är i och för sig inte stor idé att fortsätta det här replikskiftet. Men jag vill påpeka ett par saker. Det är riktigt att man kan göra en annan vinge, och då behöver man inte förbättra motorn. Det kostar ungefär 300 milj.kr. En annan möjlighet är att förbättra motorn, och det kostar också pengar. Man räknar med att klarhet om detta kan nås hösten 1982 — vilket utgör ett utomordentligt argument för att vänta tills man har klart för sig vilken vinge och vilken motor man skall ha. Jag tackar för denna hjälp. När det gäller dollarkursen är det bara så att vi inte vet vad dollarkursen är. Men om man räknar med en kurs som alla människor betecknar som helt orealistisk, då kommer man till för låga kostnader. Så kunde vi gå vidare punkt för punkt. Jag vill nu bara konstatera att regeringen inte har brytt sig om att lyssna till våra krav på en ordentlig kostnadsbedömning. Det är riktigt att man måste ha även en licenstillverkning med i bilden. Detta är självklart, för det är det enda mått vi har att mäta det svenska projektet med. Vi säger alldeles klart att vi föredrar ett svenskt projekt. Men för att ha en kostnadskontroll måste man ju mäta det mot utländska projekt. Inte ens regeringen har helt släppt det ur bilden. Ur sysselsättningssynpunkt skulle ett utländskt projekt vara ungefär likvärdigt. Men det är en fördel med ett svenskt plan.

Jag förutser att vi, om ni driver igenom detta projekt, kommer att få mycket elände med det, just därför att ni inte har prövat kostnaderna, och att det blir dyrare än om vi hade tagit litet mera tid på oss. Det är klart att det hade varit politiskt tacksammare att bara säga: Nej, det här blir för dyrt, det kan vi inte ta. Men eftersom vi ser ett värde i detta projekt och tror att man ändå kan rädda det på ett hyfsat sätt om man pressar det på vissa punkter —t.ex. minskar antalet plan — så har vi velat gå på denna mjuka linje. Ni talar om internationella förhandlingar. Hade jag hanterat en sådan fråga på det sättet att jag kanske hade skickat litet papper men varit för feg för att kunna sätta mig öga mot öga med de andra, då hade jag naturligtvis inte nått några resultat. Och detta har ni varit för fega för. Ni har inte velat träffa oss för en öppen och fri diskussion om hur vi skall klara det här vid ett skede då ärendet låg i behandlingsgången. Nu säger ni: Vi skall inte tala så mycket mer om det här, utan vi kommer att använda vår åtminstone för tillfället lilla majoritet för att driva igenom detta projekt. Det är ni ense om. Men så enkelt är det tyvärr inte, och det är det sista jag tvingas säga. Genom er hantering av frågan, er högdragenhet och stöddighet, som jag förmodar bottnar i svaghet, har ni på ett mycket allvarligt sätt försämrat atmosfären kring svensk försvarspolitik. Ni för en borgerlig politik, som ni väl får följa och ta ansvar för. Ni får slå vakt om det som är av värde i ert Sverige. Vi kommer att fullfölja en socialdemokratisk försvarspolitik, vilken — som vanligt — är folkligt förankrad. Vi slår vakt om den svenska neutralitetspolitiken. Den öppna och ganska förtroendefulla samverkan som hittills har rått i dessa frågor har ni till stor del förstört genom er hantering. Det tycker jag är ytterligt beklagligt.

Fru talman! Jag tycker det är litet synd att Olof Palme här gör sitt yttersta för att förklara att det inte längre finns någon nationell enighet i försvarsfrågan. Det är inte sant, det förhåller sig inte så. Vore det sant, skulle också kritiken mot behandlingen av detta ärende vara befogad. Jag har framför mig en PM på nästan fyra sidor, som gäller kontakter mellan regering och opposition från den 14 januari 1980 fram till mitten av maj månad i år. Jag har inte räknat efter, men i denna handling omnämns säkert 30-35 olika kontakttillfällen, då socialdemokraterna har haft möjlighet att diskutera med regeringens ledamöter, med försvarsexpertis, i försvarskommittén och på annat sätt. Att mot den bakgrunden, som Olof Palme gör, påstå att behandlingen av den här frågan skulle vara ett slags övergrepp på den parlamentariska arbetsmetoden, ter sig faktiskt alldeles orimligt. Det enda socialdemokratiska krav som vi till sist inte gick med på var att uppskjuta hela projektet. Vi gick inte med på att sätta oss över riksdagens beställning att beslut om flygplanet JAS skulle tas i samband med 1982 års försvarsbeslut. Vi har inte funnit skäl för ett uppskov med beslutet. Inte heller socialdemokratin har presterat några hållbara argument för det. Ett uppskov, har vi ofta sagt, kommer inte att skapa klarhet på de punkter där socialdemokraterna har begärt klarhet. Låt mig bara som exempel nämna att klarhet beträffande vidareutveckling av motorns prestanda kan man få tidigast 1987, och så länge har väl ändå inte socialdemokraterna tänkt vänta. Fru talman! Det blir litet tjatigt att upprepa alla de argument som redan har ventilerats. Själv har jag talat om de tekniska delarna. Olof Palme berörde senast dollarkursen, som han menade att vi skulle ha felbedömt och satt så lågt att vi måste veta att den inte skulle hålla. Då kan jag upplysa kammaren om att vi när vi gjorde bedömningarna i februari 1981 räknade med den dåvarande dollarkursen, att vi senare har insett att vi måste räkna med en annan, dvs. den nu rådande dollarkursen, och att det finns medel inom försvarsramen för de fördyringar som förändringar i dollarkursen innebär. Så lär vi tvingas fortsätta att göra ända fram till 1992, och säkert också därefter. Något annat är inte tekniskt eller ekonomiskt möjligt. Alla dessa fakta, ovanligt väl dokumenterade, som ändå finns i det här målet gör det svårt att förstå varför socialdemokratin inte i dag vågar ta ställning till ett projekt som man ändå säger sig vara överens med regeringen om är ett bra projekt ur försvarsteknisk och försvarspolitisk synpunkt.